Herr talman! Jag har med ett visst intresse åhört både svaret på interpellationen och den debatt som följt därefter, och jag kan inte finna annat än att inrikesministern absolut tar för lätt på detta spörsmål. Det är ju så — det har vi hört tidigare — att inrikesministern tänker så att säga i regioner. Men dispositioner inom regionerna är han inte alltid så intresserad för.

Det är oerhört viktigt att detta problem observeras, och det är inte minst angeläget i en tid då vi inte kan förse skolan med den byggnation som behövs. Det är klart att man i ett läge där man flyttat människorna till staden i sådan utsträckning att man inte har underlag kvar i kringliggande orter kan skicka barnen tillbaka för skolgång, men jag vill ha sagt här att det inte finns något svårare än att få tätortens, stadens barn, att åka ut även om det i och för sig skulle vara lika naturligt. Vidare är det en sak som bör observeras här och det är att detta måste bli oerhört dyrt, ty det blir kanhända några barn åt varje håll, och på det sättet måste det bli rätt höga resekostnader.

Herr talman! Om detta med brösttonerna skulle passa bättre att säga från bänken så är det ju möjligt att herr Höbinette gjorde rätt när han inte gick upp i talarstolen. Men herr Häbinette går ifrån sin ursprungliga fråga och kommer — riktigt nog, som jag sade — in på skolbyggnadsproblemet, och då tror jag att det kan vara rimligt att föra den här debatten. Både <ecklesiastikministern och jag har ju sagt att man skall söka laga efter läglighet. Låt gärna barn från tätorter resa ut till lediga skollokaler om utbildningen är likvärdig där — då utnyttjar man kapaciteten. Men nu har ju herr Kristiansson ryckt till undsättning och presenterat centerpartiets — och jag förmodar även de två mittenpartiernas — nya ståndpunkt: bygg bostäderna på landsbygden. Vi läste i höstas ett program från mittenpartierna, där man skrev att bostäderna i ökad omfattning skall byggas i storstadsregionerna så att bristen på bostäder där kan mildras. Vad är nu ståndpunkten? Skall vi bygga bostäder på landsbygden i ökad omfattning, eller skall de ökade möjligheterna för vårt bostadsbyggande ges åt våra tätortsbildningar, där behoven och den stora bostadsbristen alltjämt finns? Jag förfäktar den meningen att vi skall bygga bostäder där vi har brist. Men vi skall också i ökande omfattning bygga bostäder där vårt näringsliv expanderar, alltså på orter där företagens lokalisering nödvändiggör ett bostadsbyggande för de nya och expanderande industriernas arbetskraft. Jag skulle gärna se att vi kunde ta en större del av vår bostadskvot i anspråk för att tillgodose just expansionsoch lokaliseringsområdena; och vi försöker ju att ge dessa orter ett något vidgat utrymme. Men, herr Kristiansson, finns det ändå inte anledning att ställa sig frågan: Varför har människorna flyttat från landsbygden? Har de kommit till Stockholm, Göteborg, Malmö eller någon annan tätortsbildning med växande befolkningsunderlag, därför att möjligheterna att erhålla en bostad skulle vara större där? Nej, herr Kristiansson, så är det tyvärr inte. Men folkomflyttningen har ett visst samband t.ex. med att en rationalisering genomförs i våra skogsområden. Jag kommer från ett besök i Värmland under förra veckan, och där redovisade man från två skogsbolag vid våra samtal, att man under en tioårsperiod reducerar antalet skogsarbetare från cirka 6 000 till 2 500.

Många av dessa friställda har familjer med barn i skolåldern. De väljer sitt boende med hänsyn till detta. Jag har sagt att vi är intresserade av en spridning också i regionerna av boendet i den mån människorna har intresse av att bo på något avstånd från sin arbetsplats. Vi måste dock konstatera att något tusental människor varje år lämnar bostäder på landsbygden som sedan står tomma. Det är ur flera synpunkter beklagligt, men det är förklarligt med hänsyn just till utkomstmöjligheterna.

Jag tycker att ni ser litet orealistiskt på den här frågan och försöker driva en teori, som ur planeringssynpunkt är ganska orimlig.

Herr talman! Inrikesministern har nu som alltid målat i svart eller vitt. Han tar ytterligheterna i båda fallen, antingen glesbygden där över huvud taget ingen människa kan få någon sysselsättning, eller också tätorten, storstaden. Jag har över huvud taget ingen anledning att gå in på en lokaliseringsdebatt med inrikesministern, ty jag har inte i mitt anförande gått in på några spörsmål om huruvida man skall bygga i princip mera i tätorter än i glesbygder. Vad jag har tagit upp är byggandet inom en region, alltså det byggande som är tilldelat, och fördelningen av detta. Jag har sagt, att så länge man rör sig inom närregionen d. v. s. inom det avstånd inom vilket människorna frivilligt och gärna vill pendla, kan man på ett annat sätt fördela byggandet än vad man nu gör, och man skulle därvid också kunna både bättre utnyttja de resurser av samhällsservice som finns och även ge en förutsättning för att bygga ut den ytterligare. Det är dessa saker jag har talat om och jag vill förmena att tillståndet — vem som än har ansvaret för direktiven, inrikesministern kan sannolikt inte gå ifrån det ansvaret — icke är tillfredsställande. Inrikesministern frågar varför människorna har flyttat. Jag skulle kunna med siffror bevisa — jag skall gärna göra det senare eftersom jag inte har dem här — att om människorna bara fick bygga där de ville inom den region jag nu talar om, skulle byggandet inte koncentreras på det sätt som nu sker därför att man inte kan få bostäder på annat håll. Där man bygger bostäderna måste givetvis också människorna bosätta sig. Vi hade i princip ett fritt egnahemsbyggande fram till år 1964. De flyttningssiffror inom den region jag talar om, Halmstadsregionen, som man då registrerade som en följd av det fria byggandet visade att strömmen av människor var större till de närbelägna orterna kring staden än den varit tidigare. Detta är klart bevis på att människorna inte söker sig till den stora centralorten i den utsträckning som man vill göra gällande, om de har möjligheter att välja fritt.

Herr talman! Herr Höäbinette har tydligen den uppfattningen att vi helt lever i okunnighet om vad människorna har för önskemål. Låt mig bara sluta denna debatt med en fråga: Har herr Häbinette möjligtvis följt med de statistiska redovisningar som vi årligen får och som visar att vi under de senaste åren i Storstockholmsregionen haft ett nettotillskott på 20 000—25 000 personer? Jag har förut ställt denna fråga: Tror herr Häbinette, och även andra personer, att de som flyttat hit gör det därför att det finns lediga bostäder här? Flyttar de inte hit därför att de har lättare att finna sin utkomst här, får rikare valmöjligheter i fråga om arbete och utbildning? Det kan också vara andra omständigheter som gör att man söker sig in mot tättbefolkade områden. Vi skall försöka begränsa denna utveckling genom omlokalisering och på annat sätt, men vi måste tyvärr konstatera att omflyttningen är så betydande som jag här framhållit. Att bortse från detta är att leva i en värld för sig själv. Herr Häbinette talar om människosilos, Jag har visserligen inte bott i Enköping, men jag far ofta förbi staden. Jag kan inte finna att befolkningskoncentrationen där är så väldig att man kan säga att det skulle vara obehagligt att bo i Enköping eller dess närmaste omgivningar. Jag tror också att man även i den kommunala ledningen i Enköping har förståelse för att människor vill ha möjlighet att välja mellan flerfamiljshus, egnahem m, m. och att planeringen går ut ifrån det.

Herr talman! Herr Werner har frågat dels vilka åtgärder jag ämnar vidta för att inom Stockholmsregionen möjliggöra en ökning av igångsättningen av bostadsbyggen och för att trygga kreditförsörjningen och därigenom säkerställa en jämnare sysselsättning för byggnadsarbetarna inom området, dels när den till Göteborgsområdet »utlånade igångsättningskvoten» kan återfås. Påbörjandet av bostadsbyggen under år 1966 beräknas ha omfattat ca 93 400 lägenheter i hela landet. Härav faller 32 900 lägenheter på storstadsregionerna, vilket är ca 500 lägenheter mer än under år 1965. Sistnämnda ökning faller helt på Malmö-Lundområdet, medan däremot igångsättningen i såväl Som interpellanten uppmärksammat innebär den för år 1966 registrerade igångsättningen en stark förskjutning mot sista kvartalet. Denna säsongfördelning av byggstarterna är inte tillfredsställande. Till väsentlig del beror förskjutningen på de kreditsvårigheter som rådde under en stor del av år 1966. Särskilda överläggningar har ägt rum med företrädare för vissa kreditinstitut i syfte att säkerställa kreditbehovet för innevarande års bostadsbyggande. Dessa överläggningar har gett till resultat att representanter för kreditgivarna har deklarerat sin vilja att medverka härtill. Enligt en träffad överenskommelse skall kredittillförseln ske så att igångsättningen av bostadsbyggen kan fördelas säsongmässigt på ett sätt som främjar en jämn sysselsättning på byggnadsmarknaden. En väsentlig del av igångsättningen skall sålunda koncentreras till andra och tredje kvartalen. Det inledda samarbetet med kreditinstituten skall fortsätta i form av fortlöpande kontakter för diskussion av de åtgärder som utvecklingen i fråga om bostadsbyggandets finansiering kan påkalla. Enligt den fördelning av bostadslånemedlen, som bostadsstyrelsen preliminärt har meddelat beslut om, avses lån för 16 425 lägenheter i Storstockholm bli beviljade under innevarande år. Härtill kommer att arbetsmarknadsorganen räknar med att kunna lämna igångsättningstillstånd för 1400 lägenheter i byggen utan statliga lån. I syfte att bl.a. öka produktionsmöjligheterna i storstadsregionerna har regeringen nyligen beslutat medge att ramen för statlig långivning inom dessa områden får öka med 1500 lägenheter. Jag har inhämtat att bostadsstyrelsen har för avsikt att tilldela Storstockholmsområdet lånemedel avseende 500 av dessa lägenheter. Innebörden av de beslut jag här har redogjort för är att de statliga organen beräknar utrymmet för igångsättning av nya bostadsbyggen i Storstockholm under år 1967 till drygt 18300. Om den faktiska igångsättningen kommer att motsvara detta tal skulle det innebära en ökning av igångsättningen inom Storstockholm med drygt 3 150 lägenheter jämfört med år 1966. Genom denna ökning av igångsättningen under år 1967 kan Storstockholm sägas bli kompenserat för den kvot på 1000 lägenheter som 1966 fördes över till Göteborgsområdet.

Herr talman!

Det betyder 4 000 fler än vid årsskiftet föregående år. Man har alltså anledning att räkna med att det blir ett stort tryck på bostadsbyggnadsmarknaden när man kommer förbi vintern och arbetena på fullt allvar kommer i gång. De kommer att dra till sig åtskilligt av den arbetskraft, som finns tillgänglig på byggnadsmarknaden. Lägger vi till detta att det blir en mera planmässig uppföljning med krediter till det bostadsbyggnadsprogram, som riksdagen bestämmer, så bör väl under första kvartalet sättas i gång nära 15 000 lägenheter, medan man kan räkna med att under andra kvartalet antalet blir ungefär 30000 — det blir alltså då en mera idealisk igångsättning än tidigare. Därmed kan vi naturligtvis få det i någon mån besvärligt med att klara arbetskraftsproblemet. Det är mycket möjligt att vi kommer ifrån den situation, som vi nu har haft med en betydande arbetslöshet bland byggnadsarbetarna, och om några månader kommer i ett läge där vi kanske saknar arbetskraft inom vissa områden. Vad detta problem beträffar får vi väl ta upp och diskutera hur vi skall kunna göra en anpassning. Vi får kanske åstadkomma en omflyttning av arbetskraft, kanske en rekrytering i de nordiska grannländerna för att överbrygga sådana svårigheter, som annars skulle kunna ge anledning till en viss dämpning av byggnadstakten. Jag hoppas också att vi får det instrument i den föreslagna investeringsavgiften, som möjliggör en dämpning inom sektorer där vi anser att detta är möjligt — i varje fall mera möjligt än när det gäller näringslivet och bostadsbyggandet. Jag tror att det är riktigt att fortsätta med satsningen på näringslivets investeringar och på investeringar till bostadsbyggandet. Vi tar båda dessa områden; det ena skall inte gå före det andra. Jag tycker det är angeläget att framhålla detta. Klart är att tillfälligheterna ibland kan bjuda att man är något mer försiktig på det ena området, när ansträngningarna är speciellt stora på det andra, men i princip förmenar vi att dessa båda investeringsområden skall betecknas såsom lika angelägna. Vad angår frågan om kapitalförsörjningen tror jag att det är riktigt att man nu avvaktar hur den överenskommelse, som är träffad med bankerna, i praktiken kommer att genomföras. Hittills under året har vi väl inte haft anledning att säga någonting annat än att bankerna har fullföljt sina åtaganden. Jag tror inte heller att det finns anledning att räkna med annat än att man från bankernas sida verkligen kommer att anstränga sig att fullfölja de åtaganden, som har gjorts och som vi har hälsat med den allra största tillfredsställelse. Först sedan man har tagit del av de erfarenheter, som här är att vinna, finns det någon anledning att sätta sig ned och granska vad som har förevarit. Att nu göra något uttalande om att vi skulle söka oss in på andra vägar än dem, som vi har bestämt oss för att pröva, anser jag för min del vara orimligt. Detta betyder inte att frågan om en statlig bostadsbank eller andra former för kredittillförsel till byggandet är avskrivna. Det återstår att bedöma dessa spörsmål när vi får se hur kredituppföljningen enligt den ordning, som vi har överenskommit om, har fallit ut.

Herr talman! Herr Isacson har frågat om jag avser att möjliggöra för berörda institutioner att snarast igångsätta biologisk prövning av bekämpningsmedel, så att användandet av sådana medel, som har skadliga biverkningar på djur och människor, kan förbjudas. Enligt bekämpningsmedelsförordningen bör bekämpningsmedel inte användas utan att ha registrerats hos giftnämnden. Registrering får inte ske om medlet har sådan giftighet eller eljest bedöms medföra sådan skadlig verkan på bl.a. människor, djur eller växter, att det inte lämpligen bör användas i bekämpningssyfte, eller om det på grund av bristande effektivitet är uppenbart otjänligt. Det ankommer på den som söker registrering att redovisa data rörande bekämpningsmedlets egenskaper. Dessa data är emellertid inte alltid tillräckliga för att bedöma t.ex. ett bekämpningsmedels risker på längre sikt. De undersökningar inom biocidområdet, som utförts under senare år och som möjliggjorts genom särskilt anslag, har därför varit av stor betydelse för giftnämndens verksamhet. De har bl.a. lett till förbud mot användningen av vissa bekämpningsmedel. Förslag kan väntas av 1964 års naturresursutredning om den framtida organisationen av den verksamhet det här gäller. Till slut vill jag nämna att prövning av bekämpningsmedel sker i begränsad omfattning vid statens växtskyddsanstalt och lantbrukshögskolan. Syftet med denna prövning är främst att utröna medlens effektivitet från jordbrukssynpunkt och därigenom ge underlag för rådgivningen till jordbrukare.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
Jag har dock tagit upp problemet just mot den bakgrunden att vi umgås med en rad ganska giftiga och farliga bekämpningsmedel, där giftnämnden har möjlighet att förbjuda dessa om det visar sig att de omedelbara toxiska effekterna är sådana att man kan riskera förgiftningar eller att de över huvud taget är olämpliga. Men vi har inte möjlighet att på längre sikt bedöma deras skadliga verkningar och inte heller deras restvärde som är av betydelse för både människor och djur. Det är i det avseendet som jag tror det vore oerhört viktigt att snabbt kunna föra fram den biologiska prövningen. Det har försöksvis pågått en sådan prövning vid lantbrukshögskolan och växtskyddsanstalten de senaste åren, och man har också utarbetat metodiken i dessa avseenden. Statens veterinärmedicinska anstalt har även varit inkopplad, men de pengar man har haft till förfogande har kommit från jordbrukets forskningsråd, och nu är de pengarna slut. Man får inte mer pengar därifrån. Under den närmaste tiden måste man alltså antingen lägga ner verksamheten eller skaffa pengar från annat håll. Jag tror att det är ytterst viktigt att denna verksamhet kan få fortsätta i ökad utsträckning. Sverige intar ju en unik situation i detta sammanhang. De övriga nordiska länderna har förordningar om att bekämpningsmedel skall vara biologiskt prövade för att få användas. Vi har alltså möjlighet att till vårt land föra in bekämpningsmedel och få dem använda. Giftnämnden kan naturligtvis säga stopp i vissa avseenden, om de anses olämpliga, men nämnden har inte möjlighet att bedöma deras långtidseffekt. Därför tror jag det är ytterst viktigt att snabbt få i gång denna biologiska prövning på bred bas. Jordbruksministern säger också att 1964 års naturresursutredning kommer att lägga fram ett förslag om hur detta organisatoriskt skall lösas. Jag är fullt medveten om att det här krävs samverkan med en rad olika institutioner och att tiden inte nu är mogen för att ta ställning till hur de organisatoriska problemen skall lösas, då utredningen ännu inte sagt sitt. Däremot tror jag att det vore mycket lyckligt om man provisoriskt, via försöksanslaget, kunde få ytterligare medel för att fullfölja de prövningar som pågår och som det finns all anledning att fortsätta med. Jag vill dessutom uttala önskemålet att vi får en lagstiftning även i vårt land, som omöjliggör användandet av bekämpningsmedel vilka inte blivit godkända vid biologisk test.

Herr talman! Jag är inte så säker som herr Isacson på att man verkli gen skall införa ett förbud, när vi ändå känner med oss att vi inte vet tillräckligt mycket om gifternas vwver kan. En del av de bekämpningsmedel vi använder är onekligen mycket verkningsfulla. Jag kan t.ex. peka på de preparat som användes för att bekämpa kvickrot, utan vilka det vore mycket svårt att åstadkomma en sanering av ogräsbemängda åkrar. Jag föreställer mig att det — om man följde herr Isacsons råd — skulle bli ett betydande avbräck för många jordbrukare i deras ansträngningar att komma till rätta med allvarliga ogräsproblem. Vi är emellertid överens om att det krävs vidare forskning på detta område samt att vi måste använda en arsenal av preparat som är lämplig, för vars användning vi kan stå till svars på lång sikt. Däremot ligger vi inte så långt efter andra länder på detta område, som herr Isacson vill antyda. Jag har fått den uppgiften att man varken i Danmark eller Finland har någon obligatorisk biologisk prövning av preparat. På den punkten måste alltså herr Isacsons uppgift vara felaktig. Inte heller norrmännen även om de kanske kommit ett stycke längre än vi — har en obligatorisk prövning. Försöksanslaget — om det nu är lantbrukshögskolans försöksanslag som herr Isacson syftar till — är faktiskt uppräknat för nästkommande budgetår med omkring två miljoner kronor; låt vara att en miljon kronor av dessa pengar måste användas för den lokala försöksverksamheten i samband med övertagande av hushållningssällskapens nuvarande uppgifter. Det finns dock utrymme för lantbrukshögskolan att disponera mer pengar för dessa ändamål, om man nu finner att de bör få försteg framför många andra önskningar som självfallet forskarna har. Det föreligger således inte några direkta hinder för att använda pengarna för prövning av bekämpningsmedel, och jag kan inte heller tro att det är uteslutet att jordbrukets forskningsråd skall kunna ge fortsatta anslag, i varje fall så länge man inte har fått någon slutgiltig lösning för organisationen,
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten med att diskutera huruvida det är riktigt det jag citerade om den biologiska prövningen i de nordiska länderna. Jag hade tagit den uppgiften bl.a. från remissvar som inkommit beträffande just denna fråga från de högskolor som haft att yttra sig i sammanhanget. Vad som främst är intressant av det jordbruksministern tog upp i sitt svar är således behovet av att använda bekämpningsmedel inom jordbruket och där är vi helt överens om att det moderna jordbruket inte kan vara utan dessa. Det finns också bekämpningsmedel i dag, som man kan påstå har vissa biverkningar, men som likväl inte kan ersättas av någonting annat. Det var alltså mitt exempel om amitrol som jordbruksministern just tog upp. Men det är just tillvägagångssättet, tiden för preparatens användande m.m., som vi vet alltför litet om. Därför finns det all anledning att få till stånd denna långsiktiga biologiska testning, vilken är nödvändig för att kunna ge jordbrukarna de råd som behövs. Amitrol är bara ett preparat av de flera hundra som i dag används i jordbruket. Därför menar jag att det är viktigt att man kan satsa djärvt på detta område för att snabbt nå resultat och kunna föra ut de råd till jordbrukarna som är de bästa, så att man inte skall få negativa effekter av de medel man använder. Jag tror att man mycket väl kan lösa detta problem om man tar pengar från försöksanslaget, men då blir det andra väsentliga arbetsuppgifter som i stället får skäras ned. Mot bakgrund av att det under en lång tid kommer att vara en mycket viktig uppgift att komma till rätta med dessa problem, så att vi inte i onödan får in giftrester i livsmedel m.m., tror jag det är av vikt att få till stånd en djärvare satsning på området. I princip tror jag ändå att prövningen av bekämpningsmedel av alla slag skulle kunna göras ekonomiskt självbärande just därigenom att de som för ut medlen i marknaden dessförinnan är skyldiga att bekosta själva prövningen. Det skulle alltså inte behöva bli en belastning för statsverksamheten utan kostnaderna skulle kunna tas ut i form av avgifter. Det måste dock finnas organisatoriska möjligheter att verkställa en prövning på det riktiga sättet, och jag förväntar att naturresursutredningen mycket snart kan komma till ett förslag i detta avseende, som vi kan få ta ställning till. partement avsåges vidare tillkomma nya grupper av ärenden, som gällde näringspolitik och därmed sammanhängande forskningspolitik. För de nya viktiga uppgifter, som skulle handläggas inom det utbyggda finansoch ekonomidepartementet, fordrades ytterligare ett konsultativt statsråd.

Herr talman! Låt mig först tala om vad reservationen i detta ärende icke innebär. Den innebär inte någon kritik mot det tilltänkta artonde statsrådet, vars personliga egenskaper säkerligen värdesätts inom och utom kammaren. Den innebär heller inte något godtagande av tanken att en regering inte skulle ha en betydande marginal när det gäller att fastställa arbetsuppgifter liksom antalet ledamöter. Däremot innebär den en stilla förvåning över vad som förevarit i detta fall. Den 22 december meddelade regeringen att statssekreterare Wickman skulle utnämnas till ekonomiminister inom finansdepartementet. Den 28 december meddelade regeringen att två nya ledamöter skulle utnämnas i regeringen, varför statssekreterare Wickman ställdes i väntrum till i dag, ja, till på måndag då hans utnämning uppenbarligen kommer att äga rum med tanke på EFTA-mötet i Stockholm. Det tycker jag är ett förvånande tillvägagångssätt. Reservationen innebär också en viss önskan om att regeringen inte måtte alltid välja den bekväma vägen och bara utse ett nytt statsråd utan departement när det så passar, utan också i sådana sammanhang överse hela den departe mentala organisationen. Det antal departement vi har bör ju inte vara oföränderligt, eftersom den departementala organisationen är relativt tungrodd, med statssekreterare och andra befattningshavare. Man kan mycket väl ifrågasätta om inte t.ex. civildepartementet skulle kunna bli en byrå i finansdepartementet, detta icke minst med tanke på det intresse som finansdepartementet under det förflutna året visat för civildepartementets angelägenheter. Man kan också ifrågasätta om inte handelsdepartementet, som en gång inrättades för att tjäna den inrikes handeln, skulle kunna avskaffas. I konstitutionsutskottets och statsutskottets utlåtanden har ju handelsdepartementet nu praktiskt taget berövats alla sina uppgifter rörande inrikesärenden och i stället tilldelats uppgiften att syssla med utrikeshandeln, som det enligt regeringsformen inte skall syssla med. Dessa två funderingar, herr talman, har jag velat ge uttryck åt. Jag har inte något yrkande att ställa.

Herr talman! Bland de tre betänkanden som vi har fått löfte om att diskutera vill jag börja med sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottets utlåtande, som är ett mycket intressant dokument. Jag har under min tid i riksdagen aldrig tidigare upplevt en sådan Ang. vissa skattepolitiska åtgärder, m.m. här situation, när en kungl. proposition behandlats i ett sammansatt utskott och utgången blivit något liknande. Motionsledes hade det yrkats dels avslag på regeringsförslaget, dels ändringar i propositionen. Vid utskottsbehandlingen blev det överläggningar i en procedurfråga, och jag hade då tillfälle att ge uttryck för den meningen att det kanske vore ändamålsenligt att de som nu blivit reservanter kunde få stå för utskottets betänkande. Det var man emellertid inte intresserad av, utan man ville votera mellan å ena sidan propositionens förslag och å andra sidan avslagsyrkandet. En sådan votering verksiälldes, och avslagsyrkandet vann med lottens hjälp. Därmed var detta sammansatta bevillningsoch tredje lagutskotts arbete avslutat, ty det gick naturligtvis inte att behandla de övriga motionsyrkandena, när man hade vunnit huvudsyftet, nämligen att avstyrka propositionen. Det innebär sålunda att i det föreliggande utlåtandet har reservanterna realbehandlat motionerna och tagit hänsyn till vad som framstod som vettiga yrkanden i motionsfloden. Jag har velat delge kammaren dessa synpunkter, ty detta är ett alldeles unikt förhållande, som jag aldrig tidigare varit med om under mina riksdagsår.

Emellertid övergår utskottet sedan till att argumentera för att åtgärderna inte bör vidtagas, och utskottet hänger upp sin argumentering på att det förefal ler som om det skulle bli en dämpning i konjunkturen, vilken skulle göra att sådana här åtgärder inte behöver vidtagas. Jag skall inte ta upp något långt resonemang om det ändamålsenliga i å ena sidan generella åtgärder av investeringsavgiftens karaktär och å andra sidan en fysisk reglering av byggnadsverksamheten. Jag var med år 1943, när den första lagstiftningen kom till, och åren fram till år 1948, så jag har en viss erfarenhet av hur lätt det är att reglera byggnadsmarknaden med s.k. fysisk reglering. Jag vill dock erkänna att investeringsavgiften slår blint. Det är ungefär samma problem som med räntans höjd. Det finns ingen fördelningsgrund. Jag är emellertid livligt övertygad om att det med den organisation som vi nu har är nästan omöjligt att via byggnadstillståndsgivningen reglera och styra investeringarna. Vid ett tillfälle, år 1948, hade vi en situation där vi måste skära ned investeringarna. Det behövdes en nedskärning till ett belopp av storleksordningen en miljard kronor. Vi hade då i Kungl. Maj:ts kansli en organisation som innebar en s.k. byggnadsberedning. Arbetsmarknadens parter, näringslivet och vissa myndigheter var där representerade. Beredningen leddes av ett statsråd. Det var en månghövdad församling, men otvivelaktigt fanns det stor sakkunskap inom beredningen. Vi kom emellertid fram till en situation där vi alla erkände att ett sammanträde inom beredningen nu på ordinarie tid skulle komma att innebära flera beviljade tillstånd. Det fanns bara en enda sak att göra i det läget, nämligen att vägra att kalla beredningen till sammanträde. Under en period av inte mindre än fem månader blev inga tillstånd givna. Metoden ledde till effekt men var mycket otymplig. Jag har dock velat erinra om den. Om vi är ense om att åtgärder bör vidtagas, är det ju sedan en organisatorisk fråga hur dessa åtgärder skall ske. Jag tycker att den metod som regeringen har valt är ändamålsenlig, nämligen att använda både investeringsavgift och tillståndsgivning. Denna metod bör ge ett bättre resultat än om man använder bara den fysiska regleringen. Vi talar ju ofta om att det gäller att säkra ett stort bostadsbyggande och vidare om nödvändigheten av att öka industriens investeringar. Menar vi allvar med det talet, måste vi i konsekvens därmed också vidtaga de åtgärder vilka så långt som möjligt säkrar detta stora bostadsbyggande och dessa stora investeringar inom industrien. Nu har det sagts att det vid den tidpunkt då investeringsavgiften skall upphöra blir en explosion på byggnadsmarknaden. Vi reservanter har inte kunnat finna att så behöver bli fallet. Avgiften borde ha den effekten att de oprioriterade projekt, som väntas inte få tillstånd sedan avgiften avskaffats, läggs på is. Planeringskostnaderna uppgår ju till 6 å 7 procent, och därför tror jag som sagt att många sådana projekt kommer att skjutas på framtiden. Avgiften har alltså en dämpande effekt. När det återigen gäller byggnadsföretag, som man räknar med blir nödvändiga men som kanske måste uppskjutas till dess avgiften är borta, tror jag att planeringen kommer att fortsätta. Talet om att allt kommer att stoppas upp och att det sedan blir en explosion är därför knappast hållbart. Jag tror att det är möjligt att hantera detta med den fysiska regleringen. Jag vill också ha sagt att en sådan här ordning inte kommer att stoppa all planering — jag har förvissat mig om att staten och kommunerna ämnar fortsätta sitt planeringsarbete. Därmed åstadkommer man ju en bättre situation än vi har haft i varje fall under de senaste åren, då vi dragits med ständiga brister i planeringsarbetet för byggenskapen. En naturlig följd av den föreslagna avgiftsbeläggningen blir en uppdämning av byggnadsverksamheten, får vi hoppas. En sådan dämpning är nödvändig. Om man samtidigt börjar planeringen redan nu genom att tillståndslagstiftningen ändras, så finner vi reservanter att man har god beredskap för framtiden. Farhågor för arbetslöshet har uttalats. Reservanterna har inte kunnat acceptera sådana tankegångar. Vi hade förmånen att som ledamot i utskottet ha den främste talesmannen för byggnadsindustrien på arbetarsidan. Han uttryckte ingen skräck för den närmaste utvecklingen utan trodde tvärtom att när den nuvarande säsongnedgången är över har vi fortfarande en situation med brist på yrkesarbetare i byggnadsindustrien; och han borde ha möjligheter att överblicka den arbetsmarknadspolitiska situationen just inom det facket. Det har väckt stor uppmärksamhet att en grupp motionärer yrkat på att kommunerna skall undantas från avgiftsbeläggningen. Motionen har naturligtvis blivit så mycket mer uppmärksammad som den stöds av sammanlagt 135 socialdemokrater. Vi finner inte motiveringen för deras hemställan bärande. Tolkar man nämligen bestämmelserna så som reservanterna vill göra och som vi är övertygade om att myndigheterna kommer att göra, blir det just de byggen som mest intresserar kommunerna som får företrädesrätt. Det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen, skolväsendet, ålderdomshemmen, daghemmen 0. s. Vv. Allt detta är prioriterat, kommer i förtur, slipper avgiften. I verkligheten har kommunera därför ett mycket stort intresse av en sådan utveckling på byggnadsoch investeringsmarknaden att dessa projekt kan genomföras. Påståendena om att det blir ett totalstopp, som i sin tur kommer att leda till massor av olägenheter exempelvis för nybyggda bostadsområden, visar bara att man tolkar propositionen på ett sätt som man inte skall göra. Det är självklart att om ett nytt bostads område byggs och man måste ha servicelokaler där så skall dessa byggen ha tillstånd och alltså bli befriade från avgiften. Enligt min mening måste det bli fråga om en normal prövning när sådana omständigheter föreligger att man måste lämna tillstånd. Det har vidare motionerats om att man skulle undanta en hel massa arbeten därför att de är en följd av andra beslut som statsmakterna fattat. Jag tänker på motionen om att bygga en bensinstation med anledning av högertrafiken. Det är självklart att om staten lämnar bidrag eller kanske rent av betalar hela anläggningen, skall man få bygga den utan att betala investeringsavgift. Vi tror således att med en vettig handläggning av dessa frågor skall alla de olägenheter som man säger kommer att följa inte behöva uppstå. Jag erkänner gärna att vi reservanter har gått igenom — som jag sade när jag började detta anförande — vad som har anförts i motionerna. Det som är vettigt har vi tagit upp i vår reservation, och så har vi kommit fram till slutsatsen att yrka bifall till propositionen. Herr talman! Jag skulle också vilja säga några ord om bevillningsutskottets betänkande nr 2, det s.k. skattepaketet. Vi talar ju mycket om det samhällsekonomiska läget, och den proposition som finansministern lägger fram innebär kort uttryckt att han vill ha inkomster på ytterligare 1,5 miljard kronor. Om han får dessa inkomster utöver vad som är beräknat i statsverkspropositionen blir upplåningsbehovet reducerat med motsvarande belopp. Det är riktigt — som många erkänner — att vi har fattat beslut i detta hus som leder till stora automatiska utgiftsstegringar. Vi vill ha de utgifterna, och partierna försöker vart och ett på sitt håll dokumentera sitt stora intresse, vilket inte bidrar till lägre statsutgifter. Det blir tvärtom, och då blir en skattehöjning ofrånkomlig som ett medel att begränsa efterfrågan och nå någorlunda balans i samhällsekonomien och bättre balans när det gäller statsfinanserna. Förslagen till ändring av varuskatten från 9,1 till 10 procent, höjning av cigarrettpriserna med 2 öre per styck och ökning av motorfordonsskatten ger som sagt dessa belopp, om man dit räknar också pensionsavgifternas höjning. Jag vill inte sticka under stol med att jag inte är riktigt nöjd med utformningen av propositionen, att man skall dividera med ett jämnt tal av tio när man skall redovisa skatten. Men när man skall räkna ut skatten blir det skatt på skatten, vilket gör 11,11 procent. Förra gången vi ändrade varuskatten justerade utskottet och riksdagen också enhälligt till ett jämnt uttag i slutledet. Vi har den uppfattningen alltjämt — i varje fall har jag den — att det hade varit enklare med ett jämnt tal, exempelvis 11 i stället för 11,1. Det är lättare att hantera och otvivelaktigt blir det många invecklade uträkningar just i det ledet. Vi har inte lagt fram något förslag om ändring i propositionen. Hur kommer det sig? Jo, det är helt enkelt så att varje tiondels procent i nuläget ger mellan 60 och 70 miljoner kronor i statsinkomster. När vi nu plockar pengar på alla möjliga håll är det klart att 70 miljoner kronor också är en stor summa. Vi har böjt oss för detta faktum men inte med någon glädje. En annan sak som man måste fundera på är risken för bristande kontroll när det gäller införsel av skatten. Här är det praktiskt taget en enhet och så är det myndigheterna som kontrollerar. Hittills har det gått bra — det kan man se av de summor som flyter in i varuskatt — men det är klart att ju mera skatten går i höjden, desto mer ökar riskerna. Och 10 procent är utan tvekan en hög procentsats i sådana här sammanhang. Finansministern har nu sagt att han håller på med en omarbetning av skatteberedningens betänkande. Han undersöker möjligheterna att få en förenklad mervärdeskatt, och vi får väl hoppas att dessa undersökningar leder till resultat. Då blir det nämligen.en bättre kontroll, därför att den ena instansen kontrollerar den andra. Skall vi fortsätta med indirekta skatter — och det kommer vi säkert att göra — får vi väl fundera vidare på den saken. När det gäller tobakssatten är vi väl i stort sett alla ense. Det finns visseligen de som menar att vi skulle göra en ordentlig höjning av tobaksskatten. Utskottet säger på den punkten att det är en kraftig höjning som nu föreslås, och det är klart att vi som har den där lasten kanske skulle sluta med den, oavsett om höjningen inte blir mer än två öre per cigarrett. Framtiden får väl utvisa hur det kommer att bli med den saken. När det gäller tobaksskatten har utskottet hittat en del ting som vi anmäler i betänkandet och som vi hoppas att Kungl. Maj:t beaktar framöver. Det är här fråga om ting av många gånger tekniskt invecklad karaktär, och därför går det inte för ett utskott att skriva att så och så skall det vara, utan det får vi överlämna till vederbörande. När det gäller motorfordonsskatten — som måste sägas vara betungande — har vi rekommenderat andra uppbördsterminer än dem vi nu har, Detta kan för fordonsägarna innebära en lättnad. De slipper lägga ut stora summor i förskott, och det är väl ett önskemål som bör tillgodoses om det är möjligt. Vi har också tagit upp frågan om den trafik på landsbygden som får bidrag från statens sida. Det är klart att denna bidragsgivning skall anpassas med tanke på den skattehöjning som nu föreslås. Vi förutsätter att statsutskottet vid behandlingen av dessa ärenden beaktar den frågan. Då kan ju innevarande års riksdag justera bidragsbeloppen på så sätt att skattehöjningen neutraliseras. Frågorna i samband med de olika avdragen vid beskattning som behandlas i detta ärende kommer andra ledamöter av utskottet att tala om, och jag behöver därför inte uppehålla mig vid den saken. Även den reservation som underskrivits av mig och en del andra ledamöter kommer att behandlas av andra talare. Det är bara en enda detalj som jag vill fästa uppmärksamheten på bland de många frågor som här avhandlas, frågor som man skulle kunna hålla på i timmar att tala om. Det nya schablonavdraget vid kommunalskatt föreslås få den karaktären att spärregeln slopas som innebär att avdraget inte skall uppgå till mer än en fjärdedel av inkomsten. Slopandet av denna spärregel är till fördel för människor med låga inkomster. De får kompensation för höjningen av varuskatten den vägen, och det är, hoppas jag, alla tillfredsställda med. Denna reform kostar 60 miljoner kronor, ett belopp som vi väl alla är beredda att ge i och med att vi får in de stora pengarna genom höjningen av varuskatten. Men det förekommer redan nu besvärligheter med dem som har korttidsanställningar av olika slag. Därför har utskottet en särskild skrivning, där det sägs att man inte bör tillämpa dessa regler när det gäller t.ex. studerande och andra. Men en ledamot i denna kammare har påpekat för mig att han har haft kontakt med länsstyrelsetjänstemän som var bekymrade för detta nya schablonavdrag. Det kan nämligen innebära att den skattskyldige får hela detta avdrag på 4 500 eller 2 250 kronor men arbetar bara en mycket kort tid. Under den tiden har han betalat preliminär A-skatt. Får han då ett stort avdrag, blir det återbäring av skatt. Det går kanske för sig det också. Men som bekant har vi många utländska medborgare som arbetar på den svenska arbetsmarknaden, och då skall myndigheterna — utan att det kommer in en ansökan om det återställa dessa pengar till vederbörande som betalat in dem som skatt. Alla förstår att det kan bli ett betydande merarbete.

Det innebär att om vederbörande arbetar ett kvartal, skall han inte få större avdrag än som motsvarar denna tid och alltså inte få tillgodogöra sig hela schablonavdraget, ty då uppstår de här svårigheterna. Jag hoppas att vad jag nu sagt vinner beaktande i så måtto att man funderar över saken — jag ser att det finns departementsråd på platserna där borta. Herr talman! Det var vad jag ville säga. Jag kommer att ställa yrkanden vid ett annat tillfälle.

Herr talman! I denna kombinerade debatt skall jag för min del begränsa mig till den speciella del av frågekomplexet som avser förslaget om investeringsavgift och som behandlas i sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottets utlåtande. Investeringsavgiften skiljer sig från de övriga skatterna så till vida att den egentligen inte har någon fiskalisk motivering. Den har inte föreslagits med tanke på att den skall medföra några inkomster för statsverket. Avsikten är ju i stället att den skall vara ett instrument för att reglera, d. v. s. dämpa, investeringsbenägenheten i fråga om byggnadsarbeten och då drabba sådana arbeten som bedöms mindre angelägna. När vi från oppositionens sida har gått emot detta förslag, inne bär det — som också utskottets ordförande här påpekade — inte att vi vill bestrida att det för närvarande finns skäl för att åstadkomma en begränsning. Även om i varje fall just nu arbetskraftssituationen inte är så påtagligt besvärlig som tidigare, har i stället finansieringssidan trätt i förgrunden. Konkurrensen om tillgängliga medel är mycket stor, och t.ex. bostadsproduktionen har uppenbarligen bromsats på grund av svårigheterna att säkerställa erforderligt kapital. Anledningen till att oppositionen motsätter sig förslaget är att den föreslagna metoden för regleringen är synnerligen klumpig och onyanserad och skulle få mycket olyckliga verkningar om den genomfördes. Det är inte så som utskottets ordförande sade att vi inte vill ha några begränsande åtgärder, utan det är i stället så att det redan finns anordningar inom den gällande lagen om igångsättningstillstånd, som enligt vår uppfattning ger tillräckliga möjligheter att med mindre olägenheter genomföra den önskade dämpningen av byggnadsinvesteringarna. Oppositionen betraktar visserligen även den regleringen som inte önskvärd, men den är dock så ordnad att angelägenheten av olika projekt kan prövas från fall till fall och den kan smidigt anpassas efter det aktuella läget och förhållandena på orten. Det har emellertid i andra sammanhang visat sig att en reglering föder en annan reglering, om den första visar sig inte leda till det uppställda målet. Det är den tendensen som kommit till synes även här och som oppositionen särskilt vänt sig emot. Utskottets ordförande sade något om att man på borgerligt håll tidigare velat föredra en reglering genom avgifter framför en fysisk reglering med beslut i de särskilda fallen. Jag vill då poängtera att en avgiftsreglering av det slag som här är föreslagen i själva verket är en fysisk reglering. Man har ju inte tänkt sig att avgiften skulle betalas efter ett övervägande av vilka projekt som är tillräckligt angelägna för att realiseras trots avgiftsbeläggningen, utan meningen är att i allt väsentligt de projekt som är avgiftsbelagda inte skall komma till stånd. När man granskar det föreliggande förslaget visar det sig vidare att det är synnerligen illat utformat och säkerligen kommer att leda till stora svårigheter vid tillämpningen. Det kan faktiskt tjäna som exempel på vart det kan leda när man underlåter att i vanlig ordning inhämta sakkunniga myndigheters och organisationers yttranden över ett förslag. Den föreslagna avgiften är konstruerad på ett sådant sätt att den tämligen blint och urskillningslöst drabbar såväl angelägna som mindre angelägna projekt. Dispensregeln är tydligen — om inte arbetsmarknadsskäl kan åberopas — avsedd att användas restriktivt. Egendomligt nog finns det emellertid också objekt som man skulle tycka ur angelägenhetssynpunkt jämförbara med de s. k, oprioriterade men som inte drabbas av avgiften, t.ex. hotell, restauranger och muséer. Man säger att den använda metodiken innebär att vissa slag av projekt skall prioriteras, men i själva verket har man gått motsatt väg och räknat upp de slag av byggnader som inte är prioriterade. Denna tekniska uppläggning är grunden till åtskilliga svårigheter som kommer att ge sig till känna när det gäller att avgöra i vilken omfattning avgift skall uttas för vissa objekt. Några exempel: Såsom avgiftsbelagda objekt anges bl.a. bensinstationer, bilreparationsverkstäder och kommunala förvaltningsbyggnader, sporthallar och andra idrottsanläggningar. Här har man tydligen tänkt på objekt som endast innehåller lokaler eller anordningar av här uppräknade slag. Men de kan ju även inrymmas i byggnader som i Övrigt inte är avgiftspliktiga. Hur skall ett sådant fall behandlas? Möjligen kan man e contrario, eftersom författningen i andra fall räknar efter byggnadens huvudsakliga innehåll, dra den slutsatsen att till exempel en bilverkstad skall avgiftsbeläggas även om den ingår i en annan byggnad, t.ex. ett hantverkshus. Problem uppkommer då om hur man skall beräkna avgiftsunderlaget. Kommunala förvaltningslokaler, som ju i princip är vanliga kontorslokaler, torde väl dock knappast anses avgiftspliktiga, om de t.ex. inryms När man sedan kommer till hus, som normalt innehåller lokaler av olika slag, uppkommer nya problem. Avgiftsbeläggning skall inträda, om huset fill huvudsaklig del består antingen av kontor, butiker och banklokaler eller också av samlingslokaler och nöjeslokaler. Men om man inte kommer upp till 50 procent av någotdera slaget — om det skall räknas efter volym eller yta, säges ingenting om är man fri från avgift. Man behöver faktiskt inte gå till ett så extremt exempel som 49 procent butiker och kontor, 49 procent samlingsoch nöjeslokaler samt 2 procent bostäder för att avgiftsfrihet skall inträda. Det finns många slag av lokaler, som brukar förekomma i dylika sammanhang och som inte alls är nämnda i förordningen. Förutom hotell, restauranger, konditorier och sådant, som nyss nämnts, kan vi peka på postlokaler, frisérsalonger dessa brukar inte räknas som butiker i andra sammanhang — läkarmottagningar, tandkliniker och bibliotek. Vidare tycks lagerlokaler och garage ligga utanför — såvida det inte gäller ett helt parkeringshus, förstås — vilket ofta klarar källarvåningarna. Det kommer därför inte att möta några som helst svårigheter att konstruera hus av det slag, som de här ifrågavarande åtgärderna närmast är avsedda att träffa, på ett sådant sätt att det faller utanför avgiftsplikten. I den mån sådana synpunkter beaktas av vederbörande byggberrar, har man sålunda bara åstadkommit att byggnaderna omdisponeras på ett sätt som ur andra synpunkter anses mindre rationellt. I modern bebyggelse har det t.ex. ansetts lämpligast att sammanföra olika serviceanläggningar till särskilda byggnader i centrum av bostadsområdena. Den föreslagna investeringsavgiften kan på sätt som här antytts föranleda, att man i stället försöker spränga in butiker m.m. i bostadshusen, vilket skulle vara en icke önskvärd utveckling. I detta sammanhang uppkommer också problemet vad som skall anses vara en byggnad i förordningens mening. Om vi närmare granskar t.ex. bebyggelsen i Hötorgscity här i Stockholm, tror jag att vi får ganska svårt att avgöra var gränsen går mellan den ena och den andra byggnaden. Nu kan naturligtvis sägas, att dessa anmärkningar kan riktas även mot den nu gällande kungörelsen om igångsättningstillstånd — och det är riktigt. Men då bör vi komma ihåg att uppräkningen av olika slag av byggnader, som kräver = igångsättningstillstånd, «inte finns i själva lagen utan i en tillämpningskungörelse, som <:utfärdats av Kungl. Maj:t. I den mån behov av ändrade bestämmelser gör sig gällande, kan man mycket enkelt ändra kungörelsen. Men om man nu skriver in dessa specifikationer i en av riksdagen godkänd förordning, går det i varje fall icke att ändra den lika snabbt och enkelt. Parallelliteten mellan kraven på igångsättningstillstånd och investeringsavgift skulle då gå förlorad. I själva verket kan det emellertid komma att visa sig, att även om investeringsavgiften godkännes av riksdagen, blir lagen om igångsättningstillstånd likväl det effektivaste instrumentet för denna reglering. När det gäller redan uppförda byggnader kan det bli svårare för en byggherre att anpassa sig efter den föreslagna investeringsavgiften i avsikt att komma utanför det avgiftsbelagda området. Förordningen har visserligen inte närmare specificerat vad som menas med byggnadsarbete, men jag utgår ifrån att man avsett att den definition, som finns i lagen om igångsättningstillstånd, skall tillämpas även här. Då kommer t.ex. alla inre ombyggnadsarbeten av lokaler att bli avgiftsbelagda. Om t.ex. en butik eller ett kontor byter innehavare, är det ju ofta nödvändigt med vissa ombyggnadsarbeten för att anpassa lokalen till den nya inne havarens behov. I sådana fall lär väl arbetet ofta vara så angeläget för vederbörande, att det kommer till stånd även om investeringsavgift måste betalas. Men det måste framhållas, att det kommer att verka mycket orättvist mot dem, som på grund av tillfälliga omständigheter råkar i en sådan situation, att de skall behöva betala denna höga, skattemässigt icke avdragsberättigade avgift, medan andra som kan påbörja motsvarande arbete strax före eller strax efter den i förordningen angivna perioden skulle slippa undan. Det kan även lätt leda till att lokaler en tid får stå outnyttjade för att undkomma denna konsekvens. Anmärkningsvärt är vidare, att om man inreder en bostadslägenhet i ett kontorshus skall investeringsavgift utgå, medan så inte blir fallet om en bostadslägenhet inredes till kontor i ett hus som ännu består av huvudsakligen bostäder. Det har sagts, att anledningen till att man valt vägen att införa en investeringsavgift i stället för att bygga vidare på den befintliga lagen om igångsättningstillstånd är att länsarbetsnämnderna varit alltför frikostiga med tillstånd till mindre angelägna projekt. Något material som belyser detta har inte framlagts. Men även om så skulle vara fallet, så behöver det inte betyda att själva lagen icke skulle vara funktionsduglig. Jag har nyss påvisat en del ofullkomligheter i den gällande tillämpningskungörelsen, som mycket väl skulle kunna förklara, att nämnderna inte alltid kan motstå påtryckningar. Det hade ju annars varit lätt att kringgå bestämmelserna. Om man, som propositionen gör, utgår från att investeringsavgiften i regel skall verka prohibitivt, innebär den nya konstruktionen att i stället för igångsättningstillstånd, som nu i allmänhet meddelas av länsarbetsnämnderna, skulle träda ett dispensförfarande, där beslutanderätten skulle förbehållas Kungl. Maj:t. Det är klart att detta kommer att innebära större restriktivitet, men å andra sidan visar icke blott de många motionerna utan även reservanternas skrivning, att kraven på dispens från avgifter kommer att bli omfattande. Departementschefens förhoppningar om ett enklare administrativt förfarande kommer därför säkerligen att gäckas. I stället för det nuvarande förfarandet hos länsarbetsnämnderna kommer man i många fall att få ett tredubbelt förfarande, nämligen dels ansökningen hos länsarbetsnämnden om igångsättningstillstånd, dels förfarandet hos länsstyrelsen rörande fastställande av avgiften och dels ansökan om dispens hos Kungl. Maj:t. Den närmast till hands liggande åtgärden att effektivisera det nuvarande förfarandet skulle vara att förlägga prövningen av igångsättningstillstånden, i de fall som föreslås belagda med investeringsavgift, till arbetsmarknadsstyrelsen. Det kan ske inom ramen för gällande lag. Man borde väl också nu ha skaffat sig så stora erfarenheter av att handlägga byggnadsregleringsfrågor, att man inte skulle behöva tillgripa så drastiska åtgärder som utskottets ordförande nämnde. Slutligen måste jag med skärpa påtala, att förfarandet hos länsstyrelsen och kammarrätten rörande fastställande av avgiftsplikt icke är utformad i enlighet med vedertagna principer för en skatteprocess. Av det sagda framgår att svåra problem kommer att uppstå, icke blott när det gäller att fastställa avgiftsbeloppet utan även och icke minst när det gäller att avgöra om skatteplikt föreligger eller icke. Då det här kan gälla avsevärda belopp är det angeläget att detta förfarande anordnas på ett betryggande sätt. Sammanfattningsvis vill jag säga, att den föreslagna investeringsavgiften är ett synnerligen ofullkomligt instrument för det avsedda ändamålet. Det är: inte sannolikt att det kommer att fungera på det sätt, som departementschefen avsett, och i varje fall kommer det att medföra orättvisor och snedvridningar av produktionen. Allting talar vidare för att nu gällande system skulle kunna fylla behovet på ett bättre och ändamålsenligare sätt. Jag kommer därför med den motiveringen, herr talman, att yrka bifall till utskottets förslag, som innebär avslag på propositionen.

Herr talman! Liksom herr Alexanderson skall jag också i huvudsak inskränka mig till att behandla frågan om investeringsavgiften. Det är flera skäl som föranlett det sammansatta bevillningsoch tredje lagutskottets majoritet att föreslå riksdagen att avslå propositionen. Herr Alexanderson har på ett utmärkt sätt utvecklat majoritetens synpunkter. Jag vill för min del särskilt trycka på ett par ting. Det ena är konjunkturoch sysselsättningsläget. Jag skulle vilja beteckna den föreslagna investeringsavgiften som en onödig åtgärd, vidtagen vid en felaktig tidpunkt. Att vi under de senaste månaderna haft en konjunkturavmattning och en försämrad sysselsättning, inte minst inom byggfacken, är uppenbart. Jag hänvisar i denna del till de arbetslöshetssiffror som står att läsa i dagens tidningar. Enligt dessa siffror har antalet arbetslösa i byggfacken under den sista månaden visserligen sjunkit med 8000 till 16 000, men det är många nog. Som en illustration av sysselsättningssituationen kan jag tala om att när vi i hamndirektionen i Malmö, som jag tillhör, i höstas utannonserade en tjänst som ingenjör på byggnadsområdet fick vi två svar. Ingen av de båda sökandena var särskilt kompetent. I dagarna har vi annonserat ut tjänsten på nytt. Vi har fått 40 sökande. Inom en liten bekantskapskrets, som jag har här i Stockholm, saknar en kvalificerad konsult och en arkitekt varje som helst uppdrag. En timmerman och en gsrovarbetare i denna lilla krets går arbetslösa. Utskottsmajoriteten menar att det i denna situation är felaktigt att ytterligare bygga ut den statliga regleringsapparaten med en investeringsavgift, som närmast är avsedd att vara prohibitiv för den omfattande grupp av oprioriterade byggen, som det här är fråga om. Vi anser med andra ord att några skärpta restriktioner i dag inte är påkallade. Om jag fattat propositionen rätt, är meningen med avgiften visserligen inte att åstadkomma något totalstopp för dessa byggen — men näst intill. Den omständigheten att departementschefen endast räknar med ait genom avgiften på 25 procent få in en miljon kronor till statskassan vittnar ju om att det verkligen varit hans mening att hårt slå till bromsarna, även om det gnisslar i maskineriet. Meningen med det hela är utan tvekan att till förmån för industrioch bostadsbyggandet stoppa en massa inte oprioriterade byggen över hela landet, som anses mindre angelägna. Man vill genom avgiften också hindra sådana byggen för vilka länsarbetsnämnderna beviljat igångsättningstillstånd eller sådana byggen som man tror hos länsstyrelserna skall få igångsättningstillstånd. Avgiften får i dagens läge en mycket vittgående och olycklig psykologisk effekt, och jag är rädd för att den kommer att lägga en förlamande hand över planeringen på vidsträckta områden. I denna del verkar avgiften uppenbarligen mycket kraftigare än systemet med igångsättningstillstånd, där de sökande ofta i det längsta lever på hoppet att få tillstånd och därför verkställer sin planläggning. När vi inom majoriteten pekar på att investeringsavgiften kan äventyra den redan hotade sysselsättningen invänder reservanterna ungefär följande. Reservanterna är för all del medvetna om att det för närvarande råder arbetslös het — och en ganska betydande arbetslöshet — inom byggfacket. Det beror på att bostadsbyggandet av olika skäl släpat efter i fjol, och att byggandet av något 10 000-tal lägenheter inte kom i gång i rätt tid i höstas. Men om någon månad, menar de, sätts det full fräs igen, och då kan det bli brist på arbetskraft och risk för överhettning fram på sommaren. Bortsett från att anmärkningar kan riktas mot den statliga regleringen av bostadsbyggandet som <:sådant, som åstadkommer denna stora ojämnhet i byggnadsproduktionen, så är det dålig tröst för dem, som har gått arbetslösa i månader, att det kan bli gott om arbete senare under våren eller fram på sommaren. Jag är dock inte fullt övertygad om att bostadsbyggandet kommer att ge full sysselsättning, även om arbetslöshetssiffrorna kan komma att gå tillbaka. Planläggning och organiserande tar sin tid. Det sägs ju också av reservanterna, att den nuvarande arbetslösheten inom byggnadsfacket är säsongmässigt betonad och att sysselsättningen inom en snar framtid har nått full nivå. Men är det så säkert? Det är inte så enkelt att ställa om en stor del av produktionsapparaten till bostadsbyggande.

Staten tar tillbaka med den ena handen vad den har givit med den andra. Även planering och planläggning för framtiden försvåras. Bland annat vet man ju ingenting om hur igångsättningstillstånden kommer att ges när tiden för investeringsavgiften utlöper den 30 september 1968. Särskilt hårt drabbas otvivelaktigt alla de konsulter, leverantörer och andra, som har specialiserat sig på byggande för offentliga ändamål eller på produktion av färdiga småhus för fritidsändamål. Jag vill här peka på en liten oegentlighet. Om man bygger en sommarvilla under 80 kvadratmeter, blir det ingen avgift, men bygger man mer än en, t.ex. då en byggmästare bygger en serie för att förbilliga produktionen, då blir det avgiftsbeläggning. Detta uppmuntrar inte precis till någon ekonomisk produktion. Ja, det är kanske en detalj. Man kan förvisso ha olika meningar om konjunkturbedömningen. Men en annan allvarlig invändning ligger däri, att det väl knappast kan vara ur administrativ synpunkt lyckligt och välbetänkt att koppla ihop två system ovanpå varandra, och så att säga införa en dubbel omfattning för att hejda den oprioriterade byggenskapen. Vad som föreslås är ju varken mer eller mindre än att ovanpå systemet med igångsättningstillstånd skall läggas investeringsavgiften. Den som har slunkit igenom den ena grinden skall hejdas vid den andra, är tydligen finansministerns mening, i den mån han inte vill att intressenten självmant skall stanna framför grindarna, förskräckt av den höga avgiften. Som motiv för investeringsavgiften anges, som det står i utskottsbetänkandet, att erfarenheterna från senare år givit vid handen, att det knappast är möjligt att nå en effektiv begränsning och styrning av investeringarna via den prövning av <igångsättningstillstånd, som ägt rum hos länsarbetsnämnderna. Vad kan det bero på, herr John Ericsson, att länsarbetsnämnderna kan påstås ha misslyckats med sin uppgift? Jag ställer frågan. Det är egentligen egendomligt, för att inte säga uppseendeväckande, att staten med ett så kraftigt vapen i sin hand som tillståndsgivningen till igångsättning inte har lyckats bli herre över situationen. Det är tydligen inte så lätt att reglera! Det kan vi kanske vara överens om, och det utvecklade ju herr John Ericsson mycket vältaligt. Jag kan till nöds förstå finansministern, som via investeringsavgiften vill effektivt stänga grinden för dem som slunkit igenom länsarbetsnämndernas prövning. Dispensregeln är ju mycket restriktivt utformad. Jag har dock svårt att förstå reservanterna, vilka trots den snäva dispensregeln i § 16 vill genom en frikostig dispensgivning till hälften öppna den andra grinden. Innebär det inte också att reservanterna Öppnar grinden för ett flitigt spring i länsstyrelsernas och = finansdepartementets trappor och ökad administrativ omgång? Jag tycker för övrigt att reservanternas formella uppläggning inte heller är riktigt logisk och konsekvent. De avvisar all tanke på sådana undantag som påyrkats i de många motioner, som har väckts, men använder i samma andedrag generella dispenser för olika ändamål. Vad är egentligen den sakliga skillnaden, herr talman, mellan en generell dispens och ett i lagen givet undantag? Jag bara frågar. Undantaget äventyrar syftet med lagstiftningen, står det, men det gör tydligen inte den generella dispensen, menar man. Vad är egentligen skillnaden? Om man nu vill införa en investeringsavgift av den typ, som det här är fråga om, tycker jag att det hade varit bättre om man hade gjort ett uttryckligt undantag för de ändamål som man anser vara verkligt samhälleligt angelägna. Därigenom hade man klarlagt förhållandena för allmänheten och hade sedan kunnat hålla på en restriktiv dispensgivning. Herr talman! Även jag kommer att yrka bifall till utskottets hemställan om avslag på propositionen.

Herr talman! Tyvärr måste man konstatera att situationen på byggnads marknaden är sådan att det är nödvändigt att hålla tillbaka mindre angelägna byggnadsprojekt till förmån för industriinvesteringar och bostadsbyggande. Man kan notera, att detta är följden av den brist på långsiktsplanering som har kännetecknat den socialdemokratiska regeringspolitiken. Det är dock ingenting att göra åt det som tidigare har försummats. Vi får acceptera det såsom ett utgångsläge och finna oss i att särskilda åtgärder är nödvändiga i dagens läge. I detta avseende råder det en allmän enighet, något som också konstateras i utskottets utlåtande. Det råder dock skilda meningar om hur de särskilda åtgärderna skall vara utformade. Regeringen vill införa en särskild investeringsavgift på s.k. oprioriterade byggnader med 23 procent på byggnadskostnaderna. I realiteten skulle det bli väsentligt hårdare belastning, ty investeringsavgiften är ju enligt propositionen icke avdragsgill. Samtidigt tänker man sig ha kvar byggnadsregleringen. Det betyder att Sträng & Co vill skaffa sig ett dubbelkommando över byggnadsmarknaden. I propositionen har det sagts att detta dubbelkommando skulle vara »administrativt enkelt». Det kan aldrig vara riktigt. Den som vill bygga inom den oprioriterade sektorn skulle först inhämta igångsättningstillstånd hos arbetsmarknadsmyndigheterna. Sedan skulle han, om han vill utnyttja igångsättningstillståndet, i ett par omgångar inkomma med deklaration och kostnadsuppgifter till länsstyrelsen för investeringsavgiftens skull. Hur kan man kalla detta administrativt enkelt för den enskilde? Uppenbarligen blir det inte mindre krångligt för myndigheterna. Enligt regeringens förslag skall alltså både arbetsmarknadsmyndigheterna och länsstyrelsen vara inkopplade på varje ärende. Hur kommunikationerna skall fungera mellan myndigheterna har väl regeringen inte lyckats fundera ut än. I den socialdemokratiska reservatio nen för bifall till regeringsförslaget har sagts bl.a. att det är angeläget att dispens ges, då detta är påkallat av lokaliseringseller sysselsättningspolitiska skäl. Det kan vara riktigt resonerat, men det måste ju betyda ökade administrativa besvärligheter. Man kan inte komma ifrån att det system som regeringen föreslagit, d. v. s. dubbelkontrollen över den oprioriterade sektorn, är ett administrativt krångel. Byggnadsregleringen skulle i realiteten inte få någon betydelse, men regeringen vill ändå ha den kvar — för reglerandets egen skull. Om man ville lita enbart till byggnadsregleringen, så skulle regeringen däri ha det instrument i sin hand som den behöver. Med byggnadsreglering och igångsättningstillstånd kan man bromsa alla byggnadsföretag inom den oprioriterade sektorn, om regeringen så skulle önska. Något nytt instrument behövs sålunda inte. Man kan fråga sig vad regeringens yttersta avsikt med investeringsavgiften kan vara. Vill man nå fram till ett totalstopp? Det kan knappast vara avsikten, ty i så fall hade det ju varit enklare att utfärda byggnadsförbud. Man vill kraftigt hålla tillbaka byggnadsverksamheten, och vi kan vara ense om nödvändigheten av detta på vissa områden, men regeringens investeringsavgift med 25 procent eller mera kommer att betyda att det blir slumpen som regerar. Med byggnadsregleringen kan man i alla fall släppa fram de projekt, som anses särskilt angelägna, men investeringsavgiften har inte någon urskillningsförmåga. Detta är också ett avgörande skäl mot regeringens investeringsavgift. Herr talman!

Det höga kostnadsläget har medfört försämrade konkurrensmöjligheter för exportindustrien, och vår kanske alltför liberala importpolitik har skapat rubbningar på den inhemska marknaden och svårigheter för den industri som baserar sin försäljning på hemmakonsumtionen. Lägger man till detta den ekonomiska politikens följdverkningar kommer man fram till utskottsbetänkandets huvudinnehåll, nämligen: Härtill är vi nödda och tvungna! Vi har klart för oss att den begärda inkomstförstärkningen på i runt tal 1600 miljoner kronor i dagens läge är nödvändig för att riksdagens tidigare fattade beslut skall kunna genomföras, såsom jag redan har nämnt.

När det gäller skattekonsekvenserna kan jag inte riktigt fatta vad som står på s. 31 i utskottets betänkande om att de föreslagna skattehöjningarna syftar till »en mer rättvis och rationell fördelning av skattebördan». Med det sagda — utan att vi från mittenpartierna är ansvariga — vill jag klart deklarera att en skattesänkning ter sig omöjlig i dagens situation. Även om man tar exemplet en familj eller en enskild, som misshushållar med tillgångarna, måste det ju i ekonomiens namn bli så att räkningen skall betalas. Låt mig, herr talman, kommentera några av de enligt min mening tunga posterna i den av finansministern utställda räkningen. Den enprocentiga höjningen av omsättningsskatten : ger 630 miljoner kronor. Även om jag upp repar tidigare framförda synpunkter vill jag med tanke på det inledningsvis sagda än en gång framhålla nödvändigheten av att en mervärdeskatt införes. Det var med intresse jag lyssnade till bevillningsutskottets ärade ordförande och fann att hans åsikter ungefär sammanfaller med dessa tankegångar. Det är väl bara att hoppas att den departementsutredning, som nu sker bakom lyckta dörrar, så småningom skall resultera i ett förslag som kan vara acceptabelt. För att inga missförstånd då det gäller mervärdeskatten skall uppstå, vill jag understryka min bestämda uppfattning från skatteberedningen i fråga om finansieringen av vissa sociala utgifter. Låt mig få ställa en fråga till regeringen: innebär inte nuvarande konkurrensläge för vår industri, att vi mycket snart bör få en mervärdeskatt? När kommer ett förslag härom? Med tanke på de lägre inkomsttagarnas situation efter nu föreslagna skattehöjningars genomförande är det med tillfredsställelse jag noterar den förändring av schablonavdraget i den statliga beskattningen, som finansministern föreslår. Vi har från centerpartiets sida ett särskilt yttrande i vilket vi förmenar att när resurserna det tillåter för att kunna klara av skatteproblematiken för de lägre inkomsttagarna, bör man även i den kommunala beskattningen beträda samma väg. Det som mest bekymrar i nuvarande sammanhang — med tanke på att vi inte har resurser — är barnfamiljernas försämrade ställning. Med hänsynstagande till penningvärdeförsämringen och den höjda omsättningsskatten skulle barnbidragen, med oförändrat värde från den tid de infördes, i år bort höjas med i runt tal 150 kronor per barn och år. Målsättningen för familjepolitiken kommer från vårt håll att diskuteras i ett senare sammanhang. Den 50-procentiga höjningen av bilskatten skall ge behövliga 300 miljoner kronor. Om man mot tidigare beslut skulle se högertrafikomläggningsskatten som något bestående och se det i förhållande till den 50-procentiga höjningen av bilskatten, blir resultatet att nyttotrafiken får bära en mycket tung börda. I anledning av det faktiska förhållandet har vi i reservation begärt utredning i frågan om den tunga trafikens kostnadsläge, sett i samband även med den nu föreslagna höjda bilskatten. Folkpensionsavgiftens höjning med en procent ger också i budgeten de behövliga 365 miljoner kronorna. Detta är ett område för beskattning, där finansministern tidigare har frångått rådande praxis. Jag tänker då i första hand på den avskaffade avdragsrätten, som strider mot ett försäkringsmässigt rättsmedvetande. Att vi accepterar höjningen beror på den nuvarande situationen, och det kan uttryckas med orden: Nöden har ingen lag. Jag vill med tillfredsställelse notera utskottets förslag om skrivelse = till Kungl. Maj:t angående utredning om folkpensionärernas sidoinkomster. Det överensstämmer med de motioner som har avlämnats från de båda mittenpartierna. Samma är förhållandet när det gäller de handikappades skatteproblem. Hur man än löser de handikappades problem är det min bestämda uppfattning, att lidande och sjuka människor i vad man många gånger kallar för skrytsamhälle inte skall vara hänvisade — som ofta sker — till radiohjälpen och postgironummer 901950. Herr talman! Jag kommer sedermera att ställa yrkande i vederbörlig ordning.

Herr talman! I proposition nr 7 till årets riksdag lägger regeringen fram förslag till betydande skattehöjningar. Utskottets ärade herr ordförande liksom herr Sundin har redogjort för vari dessa skattehöjningar består och jag behöver inte upprepa detta. Den budgetsituation, som vi befinner oss i när vi i dag skall besluta om ett viktigt avsnitt av nästa års skattepolitik, beror delvis på att våra statsutgifter tillåtits svälla över våra egentliga resurser. Regeringens ekonomiska politik har fört oss in i ett statsfinansiellt läge som även för nästa år gör det ofrånkomligt med väsentliga skattehöjningar. Trots betydande försök i årets hudgetbehandling att bromsa ökningstakten fortsätter statens utgifter att öka. En orsak till det ständigt ökade skattetrycket är bristen på långsiktig planering av vårt reformarbete på skilda områden. Genomförandet av många i och för sig angelägna reformer — reformer som vi alla har anslutit oss till — har inte i tiden anpassats till våra ekonomiska resurser. Det har ställts krav på statsutgifterna, som inte varit förenliga med den ekonomiska tillväxten i landet. Det har bidragit till en inflationsutveckling som regeringen inte har kunnat bemästra. Från folkpartiets sida har vi under flera år framhållit det angelägna i en långsiktig planering som verkligen anpassade reformtakten till de ekonomiska resurserna. Att så inte har skett är helt regeringens fel. Samtidigt som utgiftssidan successivt ökat har inkomstunderlaget i landet inte utvecklats i samma takt beroende på den relativt svaga produktionsutveckling som vi har haft i vårt land. Tillväxten av den samlade produktionen av varor och tjänster har under de senaste två åren varit svagare i Sverige än genomsnittet för Västeuropa. Framför allt gäller det ju det senaste året, då den svenska nationalinkomsten i fasta priser endast ökade med 2,9 procent. Även för innevarande år räknar konjunkturinstitutet med en svagare produktionsutveckling än för Västeuropa som helhet, om Storbritannien undantages. Det finns därför all anledning att framhålla hur angeläget det är med en ekonomisk politik som stimulerar pro duktionen, framför allt om man har klart för sig att en relativt liten produktionsökning medför en betydande höjning av inkomstnivån och således av skatteunderlaget. En procents produktionsökning innebär en höjning av inkomstnivån med omkring tre procent. En sådan höjning av skatteunderlaget skulle, med oförändrade skattesatser, betyda en inkomstökning för staten och även för kommunerna med lågt räknat 1,5 miljard kronor, d. v. s. ungefär samma belopp som finansministern i år vill ta in skattevägen för en förstärkning av budgeten. En måttlig produktionsökning ger alltså ett relativt betydande utslag när det gäller statens inkomster. Men även vår svaga bytesbalans, som väsentligen beror på att våra företag, både sådana som har sin avsättning på hemmamarknaden och exportföretagen, successivt har kommit i ett ofördelaktigt kostnadsläge i förhållande till utländska konkurrenter, gör en produktionsstimulerande politik mycket angelägen. Vi anser inom folkpartiet att en väsentlig beståndsdel i en sådan politik är ett produktionsstimulerande skattesystem. Det har vi upprepat under flera år. Folkpartiet har under de senaste åren konsekvent ställt kravet på en skattereform som uppmuntrar såväl sparandet i företagen som det personliga sparandet, ett skattesystem dessutom som är konkurrensneutralt och inte diskriminerar svenska företag i förhållande till utländska. I år upprepas detta krav i en motion gemensam för mittenpartierna. Vi får anledning att senare under riksdagen återkomma till denna motion. Låt mig bara påminna om de viktigaste ingredienserna i vårt förslag som bygger på allmänna skatteberedningens så gott som enhälliga betänkande. Vårt näringslivs konkurrenskraft försvagas genom den nuvarande omsättningsskattens konstruktion, bl.a. genom extrabeskattningen av företagens investeringar. Vi vill därför ha en omläggning av den nuvarande allmänna omsättningsskatten till en generell indirekt skatt av mervärdestyp. Detta är också nödvändigt för ett framtida deltagande i det europeiska samarbetet. En annan åtgärd på den indirekta beskattningens område är avvecklingen av flera punktskatter, undantagandes sådana med speciella motiveringar. En väsentlig beståndsdel i den av oss förordade skattereformen är sänkning av den direkta personliga beskattningen, Det är framför allt en nedjustering av den progressiva beskattningen, som bör eftersträvas. En breddning av skatteskalornas proportionella skikt och en lättnad i marginalskatterna i de angränsande skikten är nödvändig. Inte minst på grund av inflationen drabbas numera personer i normala inkomstlägen hårt av den starka progressionen. Vi anser bl.a. nödvändigt att skatteskalorna successivt anpassas efter inflationen, så att den reella inkomsten också alltid utsätts för oförändrat proportioneillt skatteuttag. Inflationen skall inte tillåtas höja skattetrycket. En sådan princip stimulerar både arbetsvilja och sparande. Ett oavvisligt krav i samband med en sådan skattereform är att grupper med låg inkomstnivå kompenseras genom lättnader i den direkta inkomstskatten och genom åtgärder berörande de sociala förmånerna och deras finansiering. Jag är också medveten om, såsom herr Sundin här har framhållit, att allmänna skatteberedningens förslag även innehöll en omläggning av finansieringen av vissa sociala avgifter, och denna ingrediens i ett nytt skattesystem anser vi bör vidare bearbetas. Liksom i tidigare skattedebatter vill vi framhålla, att vi är övertygade om att en skattereform enligt den allmänna skatteberedningens riktlinjer skulle främja det enskilda sparandet och därmed kapitaltillväxten i landet. Vi anser inte att de nu framlagda förslagen till skattehöjningar kan, såsom utskottet gör i sitt betänkande, påstås vara ett led i en reformering av beskattningssystemet. Vi ställer helt andra anspråk på en sådan reform. Därför har vi inte godkänt skrivningen på sidorna 29 och 30 i utskottets betänkande. Det är en av anledningarna till reservation nr 1. Jag vill framhålla att vi anser att det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget för närvarande inte är sådant att förslag om en omedelbar sänkning av de direkta inkomstskatterna kan framläggas vid årets riksdag. En sådan sänkning bör genomföras i samband med en genomgripande reformering av hela skattesystemet. Vi anser, som jag sagt inledningsvis, det vara ofrånkomligt med en budgetförstärkning. Därtill är vi, som herr Sundin uttryckt det, nödda och tvungna, och vi har för vår del godtagit förslagen till skattehöjningar i Kungl. Maj:ts proposition. Låt mig sedan, herr talman, säga några ord om fordonsbeskattningen. Som herr Sundin redan framhållit är det så, att nyttotrafiken drabbas mycket hårt av den 50-procentiga höjningen av fordonsbeskattningen. I den till utskottsbetänkandet fogade reservationen nr 3 av herr Yngve Nilsson m, fl. har oppositionspartiernas företrädare i utskottet gemensamt yrkat på en riksdagsskrivelse till Kungl. Maj:t med anhållan om en skyndsam utredning och förslag om en sådan utformning av fordonsbeskattningen, att hänsyn tages till den yrkesmässiga lastbilstrafiken och busstrafikens kostnadsläge. | Den föreslagna höjningen av automobilskatten drabbar den yrkesmässiga lastbilstrafiken särskilt hårt. I motioner i denna fråga framhålles, att medan skattehöjningen för vanliga personbilar enligt förslaget utgör 5—10 procent skulle lastbilarna i allmänhet drabbas av en 40—50-procentig höjning. Den yrkesmässiga lastbilstrafikens kostnadsläge är redan förut mycket högt. Lönsamheten inom näringen har sjun kit starkt, och det kan befaras att en ytterligare kostnadshöjning från nuvarande 8 000 till 12 000 kronor, som förslaget innebär för lastbilar i vanligen förekommande = storlekstyp, «tvingar många lastbilsägare att lägga ner sin verksamhet. Jag anser att utskottsmajoriteten nonchalerat betydelsen av denna kostnadshöjning för lastbilstrafiken när utskottet skriver, »att det visserligen kan göras gällande att skattehöjningen i kronor räknat blir betydande för de tyngre lastbilarna, men ställer man höjningen i relation till de sammantagna fraktinkomsterna kan ökningen för den tunga trafiken beräknas till cirka 3 procent». Det är ju i alla fall så, att en ytterligare skattebelastning som slår igenom på de sammantagna trafikinkomsterna med hela 3 procent är alltför hög i den lönsamhetssituation som näringslivet i dag befinner sig i. Den är naturligtvis mycket ogynnsam för de trafikföretag som har att konkurrera med andra trafikformer, vilka inte drabbas av denna hårda skattehöjning. Men den är även mycket betänklig ur beställarens synpunkt. Transportfördyringen utgör ytterligare en kostnadsbelastning på hela den del av näringslivet, som använder sig av landsvägstransporter, och det är framför allt de långa transporterna, således landsbygdens näringsliv och glesbygderna, som kommer att drabbas särskilt hårt av denna skattehöjning. Det förhåller sig ju så att fordonsskattens höjning skall träda i kraft först 1968. Då hade det varit möjligt att innan den genomfördes utreda frågan om skatternas fördelning på olika fordonskategorier. Den utredningen hade lämpligen kunnat ske inom 1965 års bilskatteutredning, och förslag hade kunnat framläggas till detta års höstriksdag. Reservanterna anser att en inkomstförstärkning för statsverket av den i propositionen föreslagna storleken måste komma till stånd, men skattefördel ningen bör ske så att den yrkesmässiga trafiken inte drabbas så hårt. Den höjda skatten kan, som utskottets oråförande påpekat, medföra svårigheter för framför allt ägare av tyngre fordon när det gäller att i förskott erlägga skatten. Jag anser därför att utskottets skrivning om en uppdelning av skatten på flera terminer är tillfredsställande och att detta initiativ är bra. Utskottet säger att detta utskottets utlåtande bör beaktas av Kungl. Maj:t. Herr talman! Jag är glad att kunna säga att utskottetsbehandlingen av proposition 7 visat flera bevis på god vilja till en positiv behandling av flera av representanter för oppositionspartierna framlagda motionsyrkanden. «Detta framgår kanske inte av utskottets hemställan, men det kommer till uttryck i utskottets skrivning. Så har t.ex. den hemställan i motionerna I: 561 av herr Hilding och II: 714 av herr Jonsson och herr Jönsson i Ingemarsgården om upphävandet av maximigränsen för extra avdrag även för andra pensionärer som är i samma ekonomiska läge som folkpensionärer tillgodosetts i utskottets. skrivning. Liksom under tidigare år har frågan om beskattningen av folkpensionärernas extrainkomster även tagits upp i år, denna gång i gemensam motion, undertecknad av företrädare för folkpartiet och centerpartiet. Motionärerna önskar förslag till nya bestämmelser i syfte att undvika en orimligt hög beskattning av pensionärernas sidoinkomster. Utskottet säger sig vara medvetet om att de nuvarande reglerna för beskattning av folkpensionärernas sidoinkomster är förenade med påtagliga brister och i vissa fall leder till orimliga resultat. Detta beror inte endast på beskattningens utformning utan kanske i ännu högre grad på de inkomstprövade tilläggen som utgår till folkpensionärerna och som reduceras om folkpensionärerna har sidoinkomster av viss storlek. Utskottet anser det vara angeläget, inte minst ur rättvisesynpunkt,. att man i möjligaste mån bör undanröja de ogynnsamma verkningarna av det nuvarande bidragssystemet och förordar att frågan om beskattningen av folkpensionärernas sidoinkomster snarast blir föremål för utredning. Ett mycket intressant uppslag som utskottet anser böra övervägas — initiativet har tagits av ordföranden i utskottet är att införa någon form av definitiv källskatt för folkpensionärer med sidoinkomster upp till en viss storlek. Men även andra förslag till frågans lösning bör ingående prövas, säger utskottet. Herr talman! Beträffande frågan om avdrag för nedsatt skatteförmåga för handikappade instämmer jag helt i herr Sundins anförande. Till slut ber jag att få säga några ord om Övergångsbestämmelserna när det gäller lagens ikraftträdande. I proposition nr 7 föreslogs att skattehöjningen skulle gälla praktiskt taget alla leveranser och tjänster fr.o.m. den 12 januari 1967, oavsett om skriftligt kontrakt slutits tidigare eller ej, under förutsättning att likvid ej skett före den 1 mars. Här har en viss uppmjukning skett i bevillningsutskottet. Men utskottets förslag till ikraftträdandebestämmelser utesluter inte retroaktiva verkningar. Att vi från oppositionens sida likväl kunnat ansluta oss till denna utformning av övergångsbestämmelserna, sammanhänger med att vi ansett att Kungl. Maj:t bör begagna sin rätt till jämkning enligt 7 § varuskatteförordningen i samtliga sådana fall, då skattehöjningen leder till en oskäligt hård belastning av den skattskyldige eller köparen.

Vi anser att det finns vissa fall då man i ett sådant läge bör använda dispensmöjligheten generöst. Det kan t.ex. vara fråga om fall då skattskyldiga säl Ang. vissa skattepolitiska åtgärder, m.m. jer på avbetalning och en större eller mindre del av avbetalningen fullgörs sedan den högre varuskatten börjat uttas. Det blir då säljaren som drabbas av höjningen, såvida inte avbetalningskontraktet är försett med förbehåll för höjning av varuskatten. Det kan här gälla mycket stora belopp. Det kan också vara fråga om större maskinleveranser till industrien eller liknande, varvid byggnadstiden är så lång att leverans inte hinner ske före höjningen. Jag uttrycker en förhoppning om att Kungl. Maj:t vid tillämpningen av dispensbestämmelserna måtte ta hänsyn till de synpunkter jag här anfört. Herr talman! Jag kommer senare att framställa yrkanden i detta ärende.

Herr talman! Den proposition som ligger till grund för det betänkande som jag nu skall beröra, nämligen bevillningsutskottets betänkande nr 2, innebär att statens inkomster för nästa budgetår ökar med närmare 1,5 miljard kronor. Detta betyder en väsentlig skärpning av vårt redan nu hårda skattetryck och kommer att innebära att vi sannolikt befinner oss i toppen när det gäller skatternas höjd bland de stater som ingår i OECD. Att utvecklingen gått dithän, beror i huvudsak på att de statliga utgifterna, som regeringen ytterst är ansvarig för, ökat undan för undan i alltför snabb takt, vilket givit till resultat det höga skattetryck som vi nu råkat ut för. Den förda utgiftsoch skattepolitiken har sedan medfört en kostnadsökning, som gett oss en långt gående inflation, som skapat stora svårigheter för hela vårt näringsliv. Resultatet har blivit en bristande konkurrensförmåga gentemot utlandet, vilket i sin tur vållat det under de senare åren uppkomna underskottet i vår bytesbalans. Detta är en ytterst allvarlig situation, som också måste ses mot bakgrunden av nedläggning av industrier och företag samt ökad arbetslöshet inom vårt land. Den förda politiken har försatt oppositionen i ett tvångsläge. Beslut har fattats under tidigare år som lett till framtida ökade utgifter för staten. Vi har beslutat om nya utgifter år efter år utan en ordentlig ekonomisk planering. Detta har lett till att den nuvarande skattenivån inte kan hållas. Härför skulle ha krävts en omprövning av tidigare beslut och en senareläggning av vissa reformer. Endast på en punkt har regeringen visat intresse för prutningar, nämligen i fråga om vårt försvar. I övrigt har återhållsamheten inte varit särskilt stor. Det visar den nominella utgiftsökningen, som för budgetåret 1967/ 68 endast är 1 procent lägre än under föregående jämförelseperiod. Härav följer tyvärr att oppositionen i år saknar möjlighet att mera effektivt begränsa skattehöjningarna. För högerpartiets del är det delvis beroende av att vi nödgas begära 300 miljoner kronor till försvaret på grund av regeringens ställningstagande i denna fråga, som vi anser kommer att leda till en försämrad effektivitet för försvaret. Det vill vi inte medverka till, med tanke på det läge världen befinner sig i. När det sedan gäller att komma till rätta med inflationen anser vi inom högerpartiet att stor återhållsamhet måste visas i utgiftspolitiken, samtidigt som vi måste angripa marginalskatteproblemet. Även om det inte just nu går att minska det totala skattetrycket nämnvärt, så inriktar vi våra ansträngningar på att få till stånd en omfördelning från direkt till indirekt beskattning, d. v. s. införande av mervärdeskatt, i huvudsak på de grundvalar som allmänna skatteberedningen har uttalat sig för. Ett sådant förslag kombinerat med nya skatteskalor är framlagt till årets riksdag och kommer att behandlas vid ett senare tillfälle. Om det kunde bli möjligt att genomföra en så dan reform tror vi att inte bara bättre betingelser skulle skapas för våra exportnäringar, utan också att det skulle leda till en återhämtning för samhällsekonomien i sin helhet. Jag skall inte fördjupa mig i detta problem, som kommer att behandlas i riksdagen vid ett senare tillfälle. Av vad jag här har sagt och av vad som framgår av vårt särskilda yttrande har vi ansett oss nödsakade att i det väsentliga ansluta oss till förslagen i proposition nr 7.

Det första yrkandet innebar att en utredning skulle få i uppdrag att undersöka borttagandet av skatteplikten för folkpensionärer och framlägga ett förslag i frågan. Detta och andra liknande yrkanden har lett till att utskottet hemställt hos Kungl. Maj:t om skyndsam utredning, vari även skulle ingå utredring om källskatt för pensionärer. I avvaktan på en sådan utredning hade motionärerna därutöver föreslagit att ortsavdragen för folkpensionärerna borde höjas, nämligen till 4 000 kronor för ensamstående pensionär, till 6 400 kronor för äkta makar, varav en är pensionär, samt till 8 000 kronor, då båda makarna är pensionärer. Motivet för förslaget är att enligt nuvarande bestämmelser för folkpensionär, vars inkomst helt eller till huvudsaklig del utgöres av folkpension, ett extra avdrag utöver ortsavdraget sker. Folkpensionären undgår därigenom skatt. I den mån han skaffar sig inkomst utöver ett ganska obetydligt bottenbelopp, minskar emellertid det extra avdraget, vilket betyder att den beskattningsbara inkomsten stiger snabbare än årsinkomsten. Resultatet kan på så sätt för folkpensionären bli att han drabbas av en marginalskatt, som är avsevärt hårdare än vad personer med vida högre inkomster har att räkna med. Hans behållning av den extra inkomsten kan därför bli relativt obetydlig. Därför är det inte underligt om folkpensionären kanske tappar lusten att ta avlönat arbete. Det kan ju många gånger, speciellt ute i glesbygderna, vara av behovet påkallat att få hjälp även av den åldersklassen människor. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 5 av undertecknad m.fl. Reservation nr 3 innebär att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär en utredning att framläggas till höstriksdagen i år av innebörd, att vid utformningen av fordonsbeskattningen hänsyn tages till den yrkesmässiga lastbilstrafikens och busstrafikens kostnadsläge. Det är väl ganska klart att fordonsskatten, med den utformning den fått i det nya förslaget, kommer att bli kännbar för den tunga trafiken, även om skatten efter det förslag som framlagts kan få inbetalas i flera terminer. Det hade varit rimligt att den utredning som sysslar med dessa ting fått yttra sig om förslaget innan det blir föremål för proposition. Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till reservation nr 3. För övrigt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De tre nu föreliggande utskottsbetänkandena har en gemensam bakgrund, nämligen vårt ekonomiska läge. Till den beskrivning som bevillningsutskottets värderade ordförande har lämnat ber jag att helt få ansluta mig. Så tycktes även herr Stefanson göra, men han anförde i det sammanhanget, att regeringen har tillåtit statsutgifterna att svälla i en sådan omfattning att vi nu står inför något som kan betecknas såsom en ekonomisk kris. Jag und rar om herr Stefanson är den lämpliga personen att framföra den anklagelsen. Om den hade kommit från högerledaren, herr Holmberg, hade det åtminstone funnits en moralisk styrka i ett sådant påstående. Folkpartiet — för vilket herr Stefanson är en av de främsta representanterna här i kammaren — har nämligen vid varje budgetbehandling försökt att med olika förslag pressa upp statsutgifterna. Det har folkpartiet tagit på entreprenad. Det är ju här som det skilt sig mellan högern och folkpartiet. Högern har åtminstone framlagt förslag om att begränsa statsutgifterna. Att riksdagen sedan i sin tur inte har accepterat de förslagen är en annan sak. Herr Stefanson säger också i sammanhanget att regeringen är ansvarig för att tillväxten av nationalprodukten inte har varit tillräckligt stor för att inrymma de ökade statsutgifterna. I fråga om nationalproduktens utveckling betraktade han Sverige nära nog som ett u-land i jämförelse med västerlandet i övrigt. Det råder delade meningar om det, herr Stefanson. I ett av de senaste numren av Veckans Affärer får man en helt annan beskrivning än den herr Stefanson nu presenterade för kammaren. Eftersom Veckans Affärer väl inte kan inrymmas under vad man brukar kalla socialdemokratiska valbroschyrer, får man väl utgå ifrån att uppgifterna där är väl så korrekta som herr Stefansons. Herr Yngve Nilsson ansåg att vårt lands totala skattetryck i jämförelse med västvärldens nu ligger på en toppnivå. Det är väl ett konstaterande som ingen kan bestrida. Jag skulle tro att Sverige i jämförelse med de övriga länderna leder skatteligan. Men det är ju rätt ointressant, herr Yngve Nilsson, ty vad är skatten? Skatten är ju det pris som vi vill betala för de allmänna tjänster som medborgarna kräver. Resonemanget kan inte bli intressant förr-. än man frågar sig: Vad får då medborgarna för skatten? Bara det faktum att staten betalar tillbaka till medborgarna bortemot en tredjedel av skatten är någonting som inte förekommer i andra länders skattesystem. Börjar man på att göra också sådana jämförelser, är jag övertygad om, herr Nilsson, att vi ligger väsentligt bättre till än vi gör enligt den rätt onyanserade och ointressanta jämförelsen om själva skattetryckets nivå. Jag hade egentligen begärt ordet för att behandla ett litet avsnitt av bevillningsutskottets betänkande, nämligen om avdrag för nedsatt skatteförmåga för handikappade, men innan jag gör det tvingas jag — mot min vana — att ge mig in på ett annat utskottsärende. Jag brukar inte lägga mig i andras hantering, men sedan jag hört herr Gösta Jacobsson beskriva vådan av investeringsavgiften, måste jag säga ett par ord, ty jag tillåter mig faktiskt göra något litet anspråk på att veta något om den här branschen. Herr Jacobsson ansåg att den nuvarande arbetslösheten inom byggnadsbranschen var ett tillräckligt motiv för att inte införa avgiften. Han medgav visserligen det riktiga i att det har skett en förskjutning i bostadsbyggandet, men det ansåg han bero på den statliga regleringen, vilken medfört en ojämn igångsättning inom just den sektorn av byggnadsverksamheten. Nå, så är det väl inte, herr Gösta Jacobsson. Enligt den erfarenhet jag har är det inte någon statlig reglering som lagt hinder i vägen för igångsättningen, men däremot har svårigheterna att skaffa kapital förorsakat förskjutningen. Jag skall inte göra mig till talesman för de kritiker som angriper bankerna för den sakens skull. Den verkliga orsaken kan måhända vara att vi har så stora anspråk på kapitalmarknaden att det vid vissa tidpunkter har varit svårt för bostadsbyggarna att i konkurrens med andra skaffa sig det nödvändiga kapitalet. Jag personifierar i varje fall den delen av aktiviteten.

Inledningsskedet för tillämpningen av denna överenskommelse är synnerligen gynnsamt, och jag hoppas att fortsättningen skall bli lika bra som starten.

Läget i april — maj kan därför bli att det råder stor brist på arbetskraft för byggenskapen — i alla de tätbefolkade regionerna blir det antagligen ytterst svårt att tillfredsställa efterfrågan på arbetskraft. Därför är läget enligt min mening sådant att man ingalunda kan med åberopande av dagens tyvärr besvärliga situation anse att det inte krävs åtgärder för att reglera just byggmarknaden — en reglering som i första hand skall tillgodose det vi alla finner viktigast, nämligen behovet av bostäder. Låt mig till sist, herr talman, ta upp den fråga som närmast gav mig anledning att begära ordet — en högermotion om de handikappades skatteproblem. I den motionen säger man att de förvärvsarbetande människor, som är drabbade av invaliditet i större eller mindre utsträckning, endast i undantagsfall får extra avdrag för sådana utgifter, som de har i samband med inkomstens förvärvande. Motionärerna gör med andra ord gällande, att här skulle råda en stark restriktivitet. Så är emellertid inte förhållandet, åtminstone vad utskottet har fått sig bekant. Det råder ingen restriktivitet, utan de lägre inkomsttagarna i denna grupp behandlas mycket generöst, vilket är helt naturligt. Dessutom har, såsom även framgår av betänkandet extra avdrag under speciella förhållanden kunnat medges i så pass höga inkomstlägen som 30 000 å 40 000 kronor. Men alldeles oavsett hur det är beträffande generositet eller restriktivitet vid bedömningen av de handikappades avdrag för nedsatt skatteförmåga vill jag säga att det inte är den vägen man skall gå för att mildra de handikappades svårigheter. Man skall i stället följa den väg som statsmakterna har slagit in på under senare år, d. v. s. verkligen hjälpa de handikappade att klara sitt förvärvsarbete och därmed sin försörjning. Här gäller det förtidspensionering inom folkpensioneringens och ATP:s ram, det gäller rehabilitering, bostäder, hemhjälp, undervisning o. s. v. Det är på den vägen man skall gå vidare. Skatteproblemet för övrigt ingår som ett direktiv till handikapputredningen.

Utskottet har inte funnit någon anledning att gå vidare med den här motionen, allrahelst som den är föremål för utredning, och har därför yrkat avslag. Det föreligger en lottreservation med beteckningen 6. Till den reservationen ber jag, herr talman, att få yrka bifall.

Herr talman! Herr Einar Eriksson påstår att folkpartiet har tagit på entreprenad att här i riksdagen pressa upp statsutgifterna. Det är, som också herr Eriksson väl är på det klara med, en vrångbild av folkpartiets politiska handlande. Folkpartiet har alltid under de gångna åren, liksom i år, haft full täckning för sina anslagshöjningar. I år föreslår vi också vissa utgifter utöver dem som regeringen föreslagit. Bland annat föreslår vi en höjning av hjälpen till u-länderna med 67,5 miljoner kronor. De sammanlagda utgiftsökningar vi föreslår belöper sig till 80,2 miljoner kronor. Samtidigt föreslår vi också utgiftsbesparingar med 101,8 miljoner kronor. Med en annan disposition av vinstleveranser från riksbanken än den som föreslås i statsverkspropositionen får vi en förstärkning av 151,8 miljoner kronor. Summa förstärkning utöver utgiftsökningarna: 71,6 miljoner kronor. Det är således fel att påstå att folkpartiet har pressat upp utgifterna och försvagat budgeten. Herr Einar Eriksson, jag har aldrig talat om att Sverige är ett u-land när det gäller produktionen eller produktionens tillväxt. Jag har bara nämnt faktiska siffror, och fakta är att nationalproduktens tillväxt i vårt land är låg för närvarande. Man behöver inte gå till tidningarna för att utläsa detta, det kan man läsa om bland annat i finansplanen. I finansplanen betonar finansministern upprepade gånger nödvändigheten av att förstärka och stimulera näringslivets investeringar för att få en mera tillfredsställande tillväxt av vår ekonomi. Det är regeringen som utan tvekan är ansvarig för att vi inte har en långsiktig budgetplanering i detta land. Det är också regeringen som har ett visst och stort ansvar för tillväxten av vår ekonomi.

Herr talman! Som herr Eriksson i Uppsala påpekade råkade den socialdemokratiska delen av bevillningsutskottet komma i minoritet då vi behandlade högermotionerna av herr Kaijser och fröken Ljungberg, vari de hemställde att handikapputredningen skulle få i uppdrag att undersöka även den handikappades skatteproblem. I re servationen framhålls — vilket också underströks av herr Eriksson i Uppsala — att samhället på många områden har vidtagit åtgärder för de handikappade, och det vill jag vitsorda. Det är alldeles riktigt att det görs en hel del. Men vi får å andra sidan inte glömma att de människor som råkar ut för handikapp av ena eller andra slaget ofta har det otroligt besvärligt. Vissa extra utgifter för dem har ett faktiskt samband med inkomstens förvärvande, trots att utgifterna är av den karaktären att de för icke handikappade inte skulle ha det. Härav följer att avdrag för kostnader för inkomstens förvärvande i detta sammanhang kan komma att beviljas restriktivt. I varje fall finns det inga enhetliga linjer. Därför anser vi att en ändring bör komma till stånd. Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt. Herr Einar Eriksson nämnde någonting om skattepolitiken. Han erkände att vi har det högsta skattetrycket, men han sade å andra sidan att vi får tillbaka ungefär en tredjedel av skatten. Ja, herr Eriksson, men just det förhållandet att vi har fått ett så högt skattetryck att mäniskorna får det besvärligt med sin ekonomi leder till ett kompensationstänkande. I den mån man kan lyckas därmed försöker man i avtalen pressa fram löneförhöjningar som ger kompensation för det höga skattetrycket. Det leder i sin tur till en påspädning av inflationen, den inflation som vi i stället skulle bekämpa.